Herr talman! Vilka är skälen, Arne Mellqvist, till att utskottsmajoriteten säger att den inte nu är beredd att ta ställning till att låta överväga och utreda möjligheter för kommun och landsting att skärpa den här bojkotten mot företag som har kontakter i Sydafrika? Vilket är skälet till att man inte nu kan göra ett ställningstagande i princip? Varför vill inte socialdemokraterna ha denna skärpning? Arne Mellqvist säger att viseringsbestämmelserna självklart skall tillämpas strikt. Det gläder mig att höra, därför att den uppfattningen har också vi i centern. Att man ändå inte gör det i dag får inte vara skäl till att inte föreslå skärpningar. Det brister i logiken. Vi skall naturligtvis strikt tillämpa de regler som gäller. Men det får inte vara en ursäkt för att man har missat att föreslå skärpningar utöver vad som redan har gjorts.
Herr talman! I dag, ett år efter handelsförbudet och nästan tio år efter nyinvesteringsförbudet, är några av de största svenska industriföretagen mer aktiva än på länge för att försvara och förstärka sin närvaro i apartheidstaten. Det är en skam att flera av Sveriges främsta företag valt att trotsa landets demokratiskt beslutade politik. Av den anledningen är det dags att skärpa vår officiella Sydafrikapolitik.
Herr talman! Jag nöjer mig med att instämma i vad mina medreservanter till reservation 1 har sagt. Beträffande reservation 3 skall jag gärna erkänna att varken jag eller — tror jagnågon annan miljöpartist kommit på att väcka en motion i den aktuella frågan. Den kan förefalla något teoretisk. Men nu var det några engagerade socialdemokratiska riksdagsledamöter som av skäl som de väl ansåg goda tyckte att det var viktigt att få ett klarläggande. Det tycker också jag. Varken majoritetsskrivningen eller vad Arne Mellqvist här har sagt är kristallklart. Det kvarstår oklarheter om huruvida förfarandet är lagligt. Arne Mellqvist säger att man inte kan kontrollera vad som sker. Det tycker jag inte heller att man skall försöka göra på ett aktivt sätt. Det kan tänkas att fakta kommer fram i alla fall på samma sätt som skedde med de kvinnor som gjorde abort i Polen. Man bör ha det juridiska rättsläget klart för sig. Det är en rimlig begäran när nu riksdagsledamöter har väckt ett förslag. Längre än så har jag inte velat gå.
Herr talman! I centerns reservation 2 angående viseringsreglerna inleder man skrivningen med att peka på Sydafrikautredningen och dess arbete. Sydafrikakommittén beräknar att vara färdig med sitt arbete i höst, och den kan mycket väl själv ta initiativ till att bredda den granskning man gör av svensk Sydafrikapolitik till att utöver att omfatta tjänstehandel även omfatta andra frågor, typ viseringsbestämmelsernas efterlevnad eller omfattning. Det är en gammal beprövad princip att ha väl underbyggda förslag och ställningstaganden. Ett sätt att lösa problemen kring viseringsreglerna vore väl att uttrycka en förhoppning om att Sydafrikakommittén kan bringa en viss klarhet därvidlag.
Herr talman! När Arne Mellqvist nu noterar att Sydafrikautredningen mycket väl hade kunnat behandla en sådan här fråga, hade det väl varit intressant för utredningen att få ett ord på vägen från riksdagen och regeringen. Eftersom regeringen inte ställer sig bakom uttalandet om att det är viktigt med en skärpning av bestämmelserna, så är väl det en signal till utredningen att det inte är viktigt för den att arbeta med frågan. Det beklagar jag.

Herr talman! Vi känner alla en stor avsky, ilska och sorg inför apartheid, en politik som helt förnekar respekten för alla människors lika värde. Vi vill alla att apartheid avskaffas. Vi vill påverka så att ett fritt och demokratiskt Sydafrika utvecklas så fort som möjligt och att det sker på ett fredligt sätt. I det betänkande som vi nu behandlar kommer detta till uttryck på många sätt. Vi moderater är övertygade om att det snabbaste och bästa resultatet för allas våras strävanden nås med information och påverkan. Som det ser ut i dag nås befolkningen i Sydafrika av mycket liten om någon information alls utifrån. Massmedia är censurerade, och det är ett urval av information, såväl inhemsk som utländsk, som presenteras. Det gäller också TV, och det är förbjudet att sätta upp och använda parabolantenner. Regimen styr all information och därmed också samhällsdebatten. Att ytterligare försvåra möjligheterna för information såväl till som från Sydafrika genom att än mer skärpa visumreglerna skulle vara ytterst olyckligt. Avsikten med vår Sydafrikapolitik skall vara att markera avståndstagande till apartheid, inte att avskärma sydafrikanerna. I ett längre perspektiv är det ökade kontakter och inte avskärmning och isolering som skapar de bästa förutsättningarna för en demokratisk och fredlig utveckling. Många kontakter med omvärlden och speciellt människor i fria, demokratiska stater är av stor betydelse för de olika organisationer och enskilda i Sydafrika som verkar för att avskaffa apartheid. De arbetar under mycket svåra förhållanden och behöver stöd från omvärlden. Det är också väsentligt att massmedia från vårt land kan verka i Sydafrika och rapportera om vad som verkligen händer. Vore vi hänvisade till endast den sydafrikanska massmediabevakningen fick vi bara kunskap om vad den sydafrikanska regimen vill att vi skall få veta. De svenska visumreglerna har gradvis skärpts under 1980-talet, och det har fått till följd att många svenska delegationer från t.ex. LO och Svenska kyrkan samt journalister inte har fått inresetillstånd till Sydafrika. Ungdomar reser mycket i dag. Våra svenska ungdomar reser främst i Europa men besöker i stor omfattning även andra världsdelar. Här i Sverige har jag aldrig stött på några ungdomar från Sydafrika som tillbringat sina ferier eller sin semester här. Och nog borde det väl vara bra om sydafrikanska ungdomar kunde komma hit, träffa våra ungdomar och få kunskap om ett annat sätt att umgås och leva än vad de är vana vid. Helen Suzman, parlamentsledamot i närmare 36 år i Sydafrika, som nu representerar det nybildade Demokratiska partiet, vilket arbetar för allmän rösträtt och reformer mot apartheid, sade i en intervju i Herald Tribune den 17 april bl.a. följande: ”Margaret Thatchers ord väger tungt i Sydafrika på grund av hennes attityd till sanktioner. Länder som infört sanktioner har mist sina möjligheter att påverka. Hot om åtgärder av olika slag är mycket effektivare än åtgärderna i sig, som faktiskt inte ändrar någons åsikt. Den enda sanktion som har fungerat är svartlistningen av Sydafrikas idrottare. Den påverkar inte ekonomin eller landets maktställning. Många idrottsutbyten äger nu faktiskt rum mellan vita och svarta ungdomar. Eleverna från vita skolor i Johannesburg spelar i dag cricket med lag från Soweto, och det är mycket psykologiskt viktigt.” Här hemma är det ytterst viktigt att en allsidig information ges om Sydafrika.

Enskilda familjer i Sverige utsätts för förföljelser och trakasserier och ekonomiska förluster därför att ambitionen varit felaktig från några som borde veta bättre och som indirekt kommit att påverka genom att ge bara delar av information som borde ha varit fullödig. Utskottet säger i sitt betänkande, att det är väsentligt att de konstitutionella och andra omständigheter, som gör sig gällande i vad beträffar kommuners affärskontakter av olika slag med företag i Sverige eller utomlands som också har intressen i Sydafrika, får sin belysning, och förutsätter att den i höstas tillsatta kommittén för utformning av en ny kommunallag överväger hithörande frågor. Vi har i ett särskilt yttrande velat markera vår principiella inställning. Vi understryker där att utrikespolitiken bör fastläggas och genomföras av Sveriges regering och riksdag och inte av kommunerna. Det står helt i överensstämmelse med svensk författningstradition. Risken kan annars vara stor för att kommunala beslut hamnar i konflikt med den svenska utrikespolitiken.

Herr talman! Den 6 september är det val i Sydafrika. Det är ett val där endast en liten del av landets befolkning har rätt att delta, ett val där närmare 80 90 av landets medborgare ställs utanför möjligheten att ge sin röst till känna. Det förhållandet är ett uttryck för den grundläggande brist på demokrati som råder i apartheidregimens Sydafrika.

De ekonomiska sanktionerna är hittills av begränsad karaktär. Då tänker jag inte i första hand på de svenska; de är långtgående, men vårt eget ekonomiska utbyte med Sydafrika är inte så stort att det spelar någon betydande roll för Sydafrikas ekonomi. Även de begränsningar av relativt ringa slag som Förenta staterna och EG har genomfört märks och känns emellertid i Sydafrika. Men ännu viktigare för känslan av att någonting är fel i landet tror jag att just de bojkottaktioner har som Eva Björne nämnde, nämligen kulturbojkotten och bojkotten mot sportutbyte med Sydafrika. Där är det odiskutabelt så, att upplevelsen i Sydafrika av isolering, sammanhängande med världsopinionens avståndstagande från regimen, är påtaglig. Jag ser det som ett glädjande tecken på att den linje vi har valt i Sverige kan ge framgång. Naturligtvis är det alldeles rätt att bojkott som sådan aldrig är något önskvärt. Den är ett medel man tillgriper när inga andra medel hjälper. Att skada andra länders ekonomi, att reducera kulturutbyte osv. kan ju aldrig i sig vara ett önskemål, utan det är bara om en sådan isolering kan ge resultat i form av ett undergrävande av en förhatlig regim som det är meningsfullt. Enligt min uppfattning förefaller det som om de åtgärder vi vidtagit tillsammans med andra länder, ibland före andra länder, börjar bli framgångsrika.

De kom till Harare för att höra det här. Det var alltså en festival mot apartheid, men de kom dit, de också. Jag delar uppfattningen att det är bra att inte gränserna stängs för vanliga människor från Sydafrika, att de inte skall isoleras på ett sådant sätt att de inte kan komma ut och uppleva hur andra människor i andra delar av världen ser på förhållandena i deras land. Min uppfattning är också den att de svenska lagarna mot apartheid, bojkottlagarna, inte utgör ett hinder för vanliga människor att komma till Sverige, utan att de riktar sig mot dem som företräder systemet och regimen, dem som är vänner till apartheid. De har, som jag ser det, heller inte här att göra. Herr talman! När den resa som jag nyss nämnde — Bengt Westerbergs och min resa i södra Afrika — ägde rum framfördes det till oss från flera håll önskemål om att Sverige skulle sända parlamentariska observatörer till Namibia. Det självklara syftet är att de här observatörerna skall medverka till att Namibia når den självständighet som Namibiaavtalet tillförsäkrar landet. Det är också viktigt att detta kan ske på ett sådant sätt att den sanna namibiska folkviljan får avgöra landets framtid, samtidigt som man så långt det över huvud taget är möjligt skall undvika blodsutgjutelser och annat våld. Det är glädjande att det initiativ som Bengt Westerberg tog efter sin hemkomst till Sverige — nämligen att föreslå att Sverige skall sända parlamentariska observatörer till Namibia — har fått stöd av andra partier. Vi kan nu således räkna med att de första svenska parlamentariska observatörerna inom kort är på plats i Namibia. Enligt min mening är det värdefullt om våra observatörer under den första tiden i Namibia ägnar stor uppmärksamhet åt vad som händer med de namibier som nu är på väg att återvända till sitt land, efter den landsflykt som systemet har tvingat dem till. Enligt avtalet skulle återvändandet ha inletts ungefär vid denna tid. Det står i avtalet att det skall ske sex veckor efter den 1 april. Den information jag har fått säger också att återvändandet kan komma att framflyttas något. Det är av stor betydelse att de som börjar återvända inte möts av några trakasserier. Kyrkorna i Namibia har åtagit sig och fått ett ansvar för mottagandet av dem som återvänder. Det är mycket bra. Det är dock oroande att de sydafrikanska myndigheterna, som förvisso har långtgående befogenheter enligt Namibia-avtalet, meddelat att de tänker hälsotesta alla återvändande. Herr talman! Om man betänker att många av dem som återvänder har flytt och i många fall också aktivt har kämpat mot sydafrikanerna, är det förståeligt om de oroar sig över att behöva underkasta sig en sydafriakontrollerad hälsoundersökning när de återvänder till sitt land. Det vore därför värdefullt, herr talman, om våra observatörer kunde medverka till att se till att de här undersökningarna och mottagandet i övrigt sker på ett korrekt och oklanderligt sätt. Vad kommer att hända med dem som vid en undersökning visar sig vara sjuka eller bärare av smittosamma sjukdomar? Också de har återvänt hem, och de har rätt att känna sig välkomna. I områdena kring den gräns i norra Namibia där flertalet återvändande kan väntas anlända råder i dag stor brist på kommunikationsmedel. Det vore därför, som jag ser det, värdefullt om de svenska observatörerna kunde ges tillgång till bl.a. terränggående transportmedel. Sydafrika kontrollerar i dagsläget alla telekommunikationer i norra Namibia Den som vill ringa ett samtal till Namibias huvudstad Windhoek ifrån norra delen av landet, hänvisas vanligen till en telefon i en sydafrikansk militärbarack. Det är därför angeläget att FN, gärna med svensk medverkan, skaffar sig tillgång till eget telefonoch radiokommunikationsnät som förbinder olika delar av Namibia. Observatörerna bör naturligtvis vara särskilt aktiva och kanske också särskilt många i samband med det val som skall äga rum i november. Jag tror att det vore bra om vi kunde fördela uppgifterna så att det finns många på plats veckorna omedelbart före valet och kanske också någon vecka efter. Herr talman! Det är självklart både nödvändigt och sakligt riktigt att observatörerna nära samarbetar med Förenta nationerna i Namibia.

Herr talman! Regeringen föreslår i den proposition som vi nu skall behandla att en ny folkoch bostadsräkning skall genomföras år 1990. Det föreslås att uppgifterna skall insamlas dels genom enkäter till allmänheten, dels genom utnyttjande av uppgifter som redan finns tillgängliga i olika datalistor. Arbetet skall ledas av statistiska centralbyrån under medverkan av kommunerna. Vii folkpartiet anser att frågan om folkoch bostadsräkningen bör sättas in i ett större datapolitiskt sammanhang. Man bör också diskutera nyttan av tidigare gjorda folkoch bostadsräkningar. Min egen erfarenhet är att det tar lång tid innan kommunerna har sammanställt alla de uppgifter som har samlats in. Uppgifterna kan därför i vissa sammanhang vara inaktuella eller bristfälliga när de är färdiga att användas. Därmed menar jag inte att det är onödigt att genomföra folkoch bostadsräkningar. De behövs i den långsiktiga samhällsplaneringen såväl på regional nivå som på lokal nivå samt i forskningssammanhang. Däremot anser vi i folkpartiet, i likhet med moderata samlingspartiet, centerpartiet och miljöpartiet, att man bör ifrågasätta intervallet mellan folkoch bostadsräkningarna. Vi föreslår att de skall göras vart tionde år, i stället för med de femårsintervaller som föreslås i propositionen. Med tanke på att det i dag inte är aktualiteten som i första hand är det väsentliga, borde det vara tillräckligt med vart tionde år. Det är få länder som har så täta folkoch bostadsräkningar som Sverige. Man skall då också betänka att vi är utomordentligt välförsedda med uppgifter om medborgarna, jämfört med andra länder. Vi har en mängd uppgifter om människorna insamlade. Många upplever det som ytterligt besvärande att deras uppgifter befinner sig i en mängd olika register och att de ständigt utsätts för nya registreringar. Som politiker måste vi känna vårt ansvar och reagera på storebrorsamhället. Inte minst av den anledningen bör vi avstå från folkoch bostadsräkning år 1990 och i fortsättningen endast ha folkoch bostadsräkningar vart tionde år. Kostnaden för denna undersökning, FoB 90, blir relativt hög. Man beräknar att den kommer att uppgå till ca 200 milj.kr. Vårt avslag innebär således en besparing under kommande budgetår. Folkpartiet anser dessutom att en vägledande princip för folkoch bostadsräkningar i framtiden bör vara att de skall baseras på enkäter. Då vet människorna vilka uppgifter de lämnar och i vilket sammanhang de kommer att användas. Den principen tycker vi skall gälla allmänt inom datapolitiken. Vi har i vår motion också fört fram krav på översyn av datalagen och vår syn när det gäller datapolitikens inriktning. Eftersom vi så sent som i vår har debatterat dessa frågor i kammaren avstår jag nu från att ta upp de synpunkterna. Jag yrkar bifall till reservationerna 1, 6, 7, 8, 9 och 10.

Herr talman! I riksdagen får man motionera på många olika sätt. Man får vara glad över att det finns TV, så att man kan se vad som händer i debatten. Miljöpartiet de gröna kan ställa upp på tanken att det skall kunna göras folkräkningar. Det finns mängder av goda syften inom samhällsplanering som kan tillfredsställas med kunskaper om befolkningens geografiska fördelning och åldersfördelning. Det kan vara av intresse att veta hur vi bor, var våra arbetsplatser ligger och hur vi tar oss till och från dessa. För ett parti som miljöpartiet de gröna som på många sätt vill ändra samhället är det viktigt att kunna arbeta utifrån ett bra faktaunderlag. Detta är en utgångspunkt för ett ställningstagande till den nu föreslagna undersökningen. En andra utgångspunkt är sättet för genomförandet av undersökningen. Vi måste vara varse de integritetsproblem som det moderna datasamhället ställer oss alla inför. Vi vet att det görs samkörningar. Denna undersökning är kompletterad med en rad specificerade register för samkörning. Det inger oro att det är så många och att detta kräver att vi alla skall bli ordentligt registrerade och numrerade för att det föreslagna upplägget skall kunna fungera. Många har avslöjandena varit under de senaste åren som visar att register är lätt åtkomliga för dem som inte skall ha tillgång till dem. Nu försäkras det att SCB är ett under av sekretess, och det har jag ingen anledning att betvivla. Men det finns en utbredd misstänksamhet och oro för denna typ av undersökningar. Det betyder att om de skall genomföras, måste det ske på ett sätt som garanterar avidentifiering. Det räcker inte med att myndighetspersoner säger att det är på det sättet. Var och en som skall fylla i uppgifter måste själv kunna förvissa sig om att undersökningen är upplagd så att han eller hon inte kan återfinnas i det insamlade materialet. Miljöpartiet de gröna har därför, för att över huvud taget kunna acceptera en undersökning av FoB:s typ, föreslagit ett sätt för fullständig avidentifiering. Bl.a. skulle ingen behöva ange sitt personnummer och inte ange sin bostadsplats med större precision än kommun och församling. Enkla svarsalternativ skulle sedan kunna ange ålder, kön och allt det andra som man vill veta. Kanske förlorar en undersökning en del av sin precision, men den blir tryggare för medborgaren. Den är viktigt att samhället i sin myndighetsutövning tar hänsyn till människors integritetsbehov och inte tvingar dem till det de inte vill. Miljöpartiet de gröna har därför krävt att de personer som vägrar att fylla i uppgifterna inte heller skall straffas för det. Eftersom utskottets majoritet inte på något sätt har velat ta vara på de förslag som har kommit för att avidentifiera undersökningen, tvingas jag konstatera att vi måste avslå propositionen, och jag yrkar bifall på de reservationer som miljöpartiet de gröna har ställt sig bakom. Jag vill till detta också nämna två utmärkta reservationer från folkpartiet om översyn av datalagen och om datapolitikens inriktning. Tyvärr hann jag inte med att se dem i samband med slutjusteringen. Miljöpartiet de gröna stöder dem helhjärtat. Jag yrkar alltså bifall till reservationerna 9 och 10.

Herr talman! Ett ganska vanligen förekommande debattområde har varit folkoch bostadsräkningar, hur de har genomförts osv. Man kan tro att det är en debatt som skall fortsätta. Det kommer den också att göra, fast kanske i litet andra former än hittills. Även om det finns tio reservationer fogade till detta betänkande från finansutskottet, finns det en politiskt sett bred enighet om att det är nödvändigt att genomföra folkoch bostadsräkningar. Det är bra. Man får då det underlag, vilket också Ingela Mårtensson pekade på, som behövs för forskning och för att styra samhällsutvecklingen i rätta former. Detta gäller utvecklingen i såväl lokal och regional som nationell skala. Det finns alltså en positiv syn på folkoch bostadsräkningar, och jag vill gärna slå fast att vi socialdemokrater är glada för det. Det finns en del frågor som är utanförstående. Det handlar om intervaller na mellan folkoch bostadsräkningar, om sättet att genomföra dem på och också om innehållet i dem. Vi har där stannat för att stödja regeringens förslag, att dessa frågor skall prövas av en kommission med parlamentariskt inslag. Detta är bra. Då kan man fånga upp situationen vid det aktuella beslutstillfället. Mycket hänger på vilket underlag vi har för kommande folkoch bostadsräkningar. Det finns diskussioner om att ett byggnadsregister skall etableras. Det finns också diskussioner om att man skall ändra mantalsskrivningen så att den kommer att ske med utgångspunkt i lägenheter. Då får vi helt andra förutsättningar. Det som är aktuellt nu är den närmast kommande folkoch bostadsräkningen, och den kommer att äga rum på i huvudsak samma sätt som den senaste folkoch bostadsräkningen. Det som den parlamentariska kommissionen skall pröva är de därefter kommande folkoch bostadsräkningarna. Herr talman! Jag ber att få hänvisa till finansutskottets betänkande 24 och yrka bifall till majoritetens ståndpunkter.

Herr talman! Tidigare i dag diskuterades med inlevelse Estlands folks och dess minoriteters rättigheter. Jag hoppar direkt till de svenska minoriteterna. Det har under åren funnits krav från gamla invandrarorganisationer, främst finska givetvis, om en kartläggning, icke en registrering, av språktillhörighet i samband med folkoch bostadsräkningen. Jag och några partikamrater har motionerat om detta. Vi ansåg att det inte var möjligt att yrka på detta inför den kommande folkoch bostadsräkningen som behandlas i dag. Dessutom borde man ha påverkat de aktuella propositionerna i tid. Jag vill emellertid markera att det är viktigt att den parlamentariska kommissionen få pröva om språktillhörighet kan mätas i den kommande folkoch bostadsräkningen. Utskottet säger att kommissionen bör vara fri att pröva vilka variabler som skall ingå. Men riksdagen kunde väl ge regeringen detta till känna och påverka kommissionens direktiv. Herr talman! Jag avstår dock från ett yrkande, eftersom jag inte i första hand kräver att språktillhörighet skall ingå, utan att kommissionen bör pröva och beakta denna fråga. Detta inlägg är således min markering inför kommissionens arbete.

Herr talman! Centern står i väsentliga delar bakom utskottets betänkande. Vi har endast en egen reservation, där vi pekar på alternativa möjligheter, vid sidan om folkoch bostadsräkningen, att få fram bra uppgifter vad gäller utbildning och sysselsättningsgrad. Med det påpekandet vill jag yrka bifall till reservation nr 3 och även till reservation nr 7, som vi står bakom tillsammans med folkpartiet, moderaterna och miljöpartiet.

Herr talman! Detta ärende borde egentligen ha varit föremål för en omfattande debatt.

I de mest kända och uppmärksammade ärendena där medborgare vägrade att delta rörde det sig om huvudpersoner som var s.k. kändisar. De gjorde nog gott genom att peka på vilka ingrepp som en statlig myndighet genom riksdagens beslut kommer att göra i individernas vardag och integritet. Herr talman! Jag skulle gärna vilja utveckla detta. Men det är inte särskilt populärt att tala länge i riksdagen i maj månad. Jag skall inskränka mig till att erinra om en motion, som jag har väckt i samband med den proposition som nu behandlas. Jag föreslår bl.a. att vi skall införa ett informerat samtycke. I detta betänkande finns det ett påstående att jag i denna motion skulle ha missförstått något som kan vara väsentligt, nämligen vidareförmedlingsspärren och sekretesslagen. Jag bestrider att jag skulle ha missförstått det. SCB:s utlämning av individuella FoB-data till Metropolitprojektet, som rätt många av kammarens ledamöter förmodligen minns, skedde inte emot lagen utan enligt lagen. Herr talman! Jag har här i talarstolen med mig en handling som är sekretessbelagd i SCB. Men samma handling som är sekretessbelagd i SCB är offentlig i länsstyrelsen. Det var Jan Myrdal, en av dessa kändisar som väckte uppmärksamhet kring folkoch bostadsräkningen 1985, som ville ha ut denna handling. Det fick han inte. Han fick avslag. Men samma handling hade alltså gått till länsstyrelsen, och där blev den offentlig. Detta är en av anledningarna till att jag har föreslagit en vidareförmedlingsspärr. Är det så att datoriserade uppgifter skall vara sekretessbelagda, skall de rimligen inte kunna — inte vare sig kommersiellt eller på annat sätt — säljas ut och sålunda bli offentliga i t.ex. en länsstyrelse. Herr talman!

Herr talman! Göthe Knutson inledde med att säga att han efterlyste en omfattande debatt om folkoch bostadsräkningen. Det är en uppfattning som jag tycker är klok och bra. Men då måste Göthe Knutson ha befunnit sig någon annanstans fram till nu. Det har ju innan riksdagsbehandlingen startade varit en mycket omfattande debatt om folkoch bostadsräkningen. Ett efterlysande av en debatt tycker jag verkar litet malplacerat. Det är möjligt att Göthe Knutson inte gör någon distinktion mellan att ha en debatt och att få rätt i en debatt. Göthe Knutson kan anföra vilka ovidkommande skäl som helst, t.ex. Metropolitprojektet, men det är inte det som är folkoch bostadsräkningen. När man granskar betänkandet kan man konstatera att de två motioner som Göthe Knutson har väckt har fått ett mycket ringa stöd, för att inte säga ett obefintligt stöd. Den distinktion som Göthe Knutson kanske borde göra är att fundera på skillnaden mellan att efterlysa en debatt och att få stöd i en debatt.

Herr talman! Jag skulle naturligtvis ha sagt debatt i riksdagen. Men det är inte Per Olof Håkanssons och hans partivänners förtjänst att det har blivit en omfattande debatt. Det är personerna med kända namn som har åstadkommit denna debatt, inte minst med hjälp av de fora som kvällstidningarna har utgjort. Kvällstidningen Expressen har verkligen varit ett föredöme för opinionsbildningen. Därmed har det skapats en debatt, men icke i riksdagen och i synnerhet inte nu. Men det beror väl på att vi tycker att vi inte skall debattera när kvällen är sen och det lackar mot avslutning. Precis som alla andra, men ingalunda Per Olof Håkansson, kan jag konstatera att mitt eget parti har yrkat avslag på propositionen. Då är det väl naturligt, åtminstone har det varit kutym i riksdagen, att man inte går in och petari detaljerna —inte ens om de är så pass omfattande som de områden som jag har tagit upp i min motion. Även om jag var medveten om att min partigrupp skulle avstyrka förslaget om folkoch bostadsräkningen, har jag gått in i de olika delfrågorna för att försöka medverka till att det skapas ett integritetsskydd. Jag har också försökt att medverka till att medborgare i samhället inte blir uppdelade i två eller flera grupper beroende på om de meddelar myndigheterna att de vägrar att delta i folkoch bostadsräkningen eller om de bara struntar i det. Som det framgår nu, och som det har varit tidigare, kommer de som vägrar att delta att ställas inför vitesföreläggande och alla andra att slippa det. Det finns även en mängd andra detaljer, och det skulle vara bra om också de togs upp till debatt i riksdagen. Jag hoppas att Per Olof Håkansson nu vill förstå att om mitt parti inte har stött mig genom reservationer i detta ärende, beror det helt enkelt på att man har yrkat avslag på propositionen. När socialdemokraterna var i opposition behandlade de sina motionärer på samma sätt. Det kan komma att finnas tillfällen också för Per Olof Håkansson att under kommande valperioder hamna i den situationen i opposition.
Herr talman! Göthe Knutson använder det ganska välanvända knepet att skylla på maj månad osv. och säga att vi kanske inte skall ha någon debatt. Det kanske vi inte skall ha heller. Men jag har en fråga som jag måste ställa, och jag begär inget svar av Göthe Knutson. Hur resonerar Göthe Knutson med utgångspunkt i det moderata partiets grunduppfattning, som är att det inte skall förekomma någon folkoch bostadsräkning? Göthe Knutsons motion har en helt annan karaktär. Där utgår Göthe Knutson från att vi skall ha någon form av folkoch bostadsräkning och diskuterar hur de rent tekniskt kan genomföras. Då är min fråga: Delar Göthe Knutson sitt partis grunduppfattning, att vi inte behöver några folkoch bostadsräkningar, eller är vi överens om den grunduppfattning som finansutskottets majoritet har, att det är bra med folkoch bostadsräkningar och att det här med intervall, sätt och innehåll får prövas av en kommission?
Herr talman! Jag delar mitt partis uppfattning också i denna fråga. Vad ärendet gäller är huruvida det skall vara en folkoch bostadsräkning nästa år. Där har moderata samlingspartiet och dess företrädare i utskottet liksom folkpartiet skrivit en reservation, där man yrkar avslag på ett sådant förslag. Sedan har jag funnit att det är så pass mycket som behöver debatteras att man kan göra det, i synnerhet som riksdagen bör vara rätt forum. Det är fullt möjligt att regeringens proposition antas av en majoritet i denna riksdag — det vågar vi väl förutse vid denna tid, eller t.o.m. redan i förväg. Det finns alltså så pass mycket i min motion som är värt att beakta — tillåt mig att påstå det — och som har varit föremål för en offentlig debatt i den fria press som vi dess bättre har i vårt land.
Herr talman! Det finns en klar inkonsekvens och ologiskhet i Göthe Knutsons sätt att resonera. Å ena sidan är den moderata partiuppfattningen den att vi inte skall ha några folkoch bostadsräkningar, och därför vill man inte följa upp Göthe Knutsons motion. Å andra sidan säger Göthe Knutson att det finns så mycken klokskap i hans motion att den borde beaktas. I detta finns en viss inkonsekvens och en viss ologiskhet.
Herr talman! Jag utgår från att alla andra utom möjligen Per Olof Håkansson hörde att ärendet gäller huruvida det skall vara en folkoch bostadsräkning nästa år. Det är innebörden i den reservation som föreligger på denna punkt. I övrigt ber jag att få hänvisa till mina två motioner. En av dem berör i synnerhet mitt förslag om informerat samtycke. Jag kommer att återkomma. Det är inget hot utan ett löfte.

Herr talman! Vi får dagligen bevis om att våra domstolar är alltför arbetstyngda och att de behöver avlastas vissa uppgifter. Vi vet och har klart för oss alla att det finns vissa uppgifter som domstolarna inte absolut behöver ha hand om, även om de har anknytning till domstolarnas verksamhet. Det kommande riksdagsbeslutet med anledning av detta betänkande, som handlar om rättshjälpen, kommer att bli ett riksdagens bidrag till den strävan som pågår, att avlasta domstolarna vissa arbetsuppgifter. Här föreslås och med att den rättsliga angelägenheten är avgjord. Beslut om rättshjälp och kostnader skall i fortsättningen avgöras av en särskild myndighet, rättshjälpsmyndigheten. Det kommande riksdagsbeslutet kommer också att innebära att det blir lättare att få allmän rättshjälp i fastighetstvister och till patienter i tvister om behandlingsskador och läkemedelsskador. Utskottet är i dessa frågor som härstammar från en regeringsproposition så gott som enigt. Jag kan alltså bara försäkra kammaren att regeringen inte behöver förlora någon votering i denna fråga, vare sig det blir i kväll eller inte. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan under punkterna 1, 2, 4 och 6. Dessutom yrkar jag, herr talman, bifall till reservationerna 2, 3 och 5 som rör några helt andra frågor. För att börja bakifrån med reservationerna gäller reservation 5 rättegångskostnaderna i förvaltningsmål. Jag vill i all korthet erinra om vad utskottet skriver i detta betänkande, nämligen att riksdagen återkommande under senare år har sagt att man förväntar sig att vår begäran om en utredning av frågan om ersättning för rättegångskostnader i skattemål och andra förvaltningsprocesser skall resultera i någon åtgärd från regeringens sida. Det förslag som nu har förelagts riksdagen kan endast till en del, nämligen för vissa skattemåls vidkommande, anses innebära tillgodoseende av det av riksdagen uttalade önskemålet. Det önskemålet avser en utredning. Inom förvaltningsprocesser finns också andra målgrupper där det föreligger behov att på något sätt ersätta den enskilde för hans rättegångskostnader. Det här skrev ett enigt justitieutskott för fyra år sedan. Vi insåg då samtliga att det var orimligt att den som vinner ett mål eller ett ärende mot stat eller kommun inte får någon ersättning för sina rättegångskostnader. Vad är det då som har hänt? Jo, vi fick äntligen i år någonting som möjligen kan kallas ett delförslag om vissa möjligheter till ersättning för rättegångskostnader i skattemål. Men i fråga om alla andra målgrupper, där de enskilda ofta måste processa mot det allmänna, har regeringen över huvud taget inte vidtagit någon åtgärd, trots att utskottet enigt har beställt det! Här i riksdagen är vi fortfarande eniga om att någonting måste göras. Det som skiljer oss reservanter från majoriteten är att vi i motsats till majoriteten lärt oss av bitter erfarenhet. Det är därför som vi menar att det tydligen är nödvändigt med ett nytt klart tillkännagivande till regeringen om möjligheten att få rättegångskostnader i förvaltningsprocesser ersatta. Det är därför som vi har skrivit en särskild reservation från folkpartiets, centerns, moderaternas och miljöpartiets sida.

Herr talman! Såvitt jag har kunnat lyssna under denna vår har Europafrågor diskuterats mest varje dag i riksdagen. Det har gällt om Sverige skall sträva efter en anslutning till EG eller inte. Oavsett den frågan är en sak säker: Vi hör till Europarådet. Vi anlitar och respekterar Europadomstolens domar. Det har ingen satt i tvivelsmål. Då är det inte mer än rimligt att vi lämnar rättshjälp för processer där på villkor som liknar villkoren vid de allmänna domstolarna i Sverige. Därav reservationen.

Herr talman! Det betänkande som vi nu behandlar har föranlett moderaterna att reservera sig på tre punkter. Reservation nr 2 handlar om vissa näringsidkares situation och grundar sig på en motion av Ewy Möller och Mona Saint Cyr. Som motionärerna mycket riktigt påpekar är man när det gäller näringsidkares möjligheter att få rättshjälp mycket restriktiv med nuvarande rättstillämpning, något som kan slå hårt i synnerhet mot småföretagare med begränsade ekonomiska förutsättningar. Det är därför angeläget att sådana näringsidkare som är att jämställa med löntagare får bättre möjligheter i detta sammanhang. Riksdagen bör ge regeringen detta till känna, och regeringen bör återkomma till riksdagen med förslag i denna riktning. Jag yrkar bifall till reservation nr 2. Reservation nr 3 handlar om rättshjälp i ärenden som gäller klagomål enligt den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna och är föranledd av en moderat kommittémotion. Enligt rättshjälpslagen får rättshjälp i princip inte beviljas i angelägenhet som skall prövas eller på annat sätt behandlas utomlands. Sådan hjälp kan endast undantagsvis beviljas, under förutsättning att den rättssökande är bosatt här i landet och att det föreligger särskilda skäl för rättshjälp. Praxis är dock att man har intagit en mycket restriktiv hållning när det gällt att bevilja rättshjälp för klagomål enligt Europakonventionen. Möjligheten att vinna framgång vid klagan enligt Europakonventionen är i stor utsträckning beroende av med vilken sakkunskap talan utförs. I många fall är det därför nödvändigt för den klagande att biträdas av exempelvis en jurist. Om rättshjälp då inte kan beviljas, måste den klagande ersätta sitt biträde med egna medel. Den klagandes ekonomiska förhållanden kommer följaktligen i praktiken att vara avgörande för om talan skall vinna framgång, vilket rimmar illa med innehållet i konventionens artikel 14. Enligt denna artikel skall åtnjutandet av de frioch rättigheter som anges i konventionen tryggas utan åtskillnad av något slag — t.ex. förmögenhet. Det måste, herr talman, i det här avseendet anses föreligga en väsentlig skillnad mellan de organ som behandlar klagomål enligt Europakonventionen och de utländska myndigheter som handlägger ärenden med tillämpning av sin egen lagstiftning. Klagomål enligt Europakonventionen bör ses som ett fullföljande av en procedur i Sverige. Vidare är det värt att notera att Sverige deltar när det gäller att utse dem som har att avgöra ärenden enligt konventionen. Det bör därför finnas större möjligheter till rättshjälp i ärenden enligt Europakonventionen. Jag yrkar följaktligen bifall till reservation nr 3. När det gäller möjligheten för enskilda att få ersättning för rättegångskostnader i skattemål och andra mål inom förvaltningsprocessen är det angeläget att riksdagens begäran om en utredning av frågan från 1985 äntligen resulterar i någon form av åtgärd från regeringens sida. Det är därför som regeringen bör få en ny påminnelse i enlighet med formuleringen i reservation nr 5, som jag också yrkar bifall till.

Herr talman! Av detta betänkande framgår att det skall bli lättare att få allmän rättshjälp vid fastighetstvister och i patientskadeärenden. Jag vill påminna om att det är en följd av att riksdagen i fjol beslöt — tvärtemot regeringens vilja — att rättshjälpen skulle förbättras på dessa områden. Detta är således glädjande. När det gäller rättshjälp i skattemål och andra förvaltningsrättsliga mål är den nuvarande situationen helt otillfredsställande. Därför är det viktigt att påpeka, som utskottet också gör, att utredningen måste påskyndas. Vi kan inte acceptera någon ytterligare förhalning. Egentligen är det otroligt nonchalant att förhala frågan i över fyra år — alltså sedan 1985 — trots att en utredning har utlovats som skulle göra det lättare för människor att få rättshjälp vid processer — skatteprocesser och förvaltningsmål. Den enskilde är otroligt utsatt just när det gäller förvaltningsprocesser. Kostnaderna för biträde är oftast väldigt stora. Men man behöver biträde för att klara så här svåra mål. Även om den enskilde vinner ett mål, tvingas vederbörande i dag att betala rättegångskostnaderna. Det är inte alltid som den enskilde själv driver ett mål utan det kan vara av intresse på rättssidan, t.ex. för förvaltningsdomstolarna, att driva ett ärende för att få ett prejudikat. Därför är den enskilde extra utsatt just i sådana här fall. När det sedan gäller rättshjälp för näringsidkare och rättshjälpsärenden enligt Europakonventionen har tidigare talare berört reservanternas synpunkter. Därför skall jag inte upprepa vad som här har sagts. Avslutningsvis yrkar jag bifall till reservationerna 2, 3 och 5.

Herr talman! Rättssäkerheten kräver att alla människor har möjlighet att göra sin rätt gällande. Det innebär också att alla skall ha ekonomiska möjligheter att få sin sak prövad av domstol. Rättshjälpsreformen från 1973 syftade till att förverkliga principen om allas likhet inför lagen. Den allmänna rättshjälpen var en viktig hörnsten beträffande den reformen. Trots att dessa principer borde vara självklara i varje demokratiskt samhälle har den allmänna rättshjälpen utsatts för utomordentligt hårda besparingsåtgärder och därmed allvarligt urholkats. Sedan 1984 har stora besparingar skett." Områden har överförts till försäkringsbolagen. Gränserna för avgifter och inkomstgränserna för möjligheten att erhålla rättshjälp har ändrats både uppåt och neråt. De besparingar som gjordes 1984 har lett till att antalet åtalade som döms till frihetsberövande och som inte haft offentligt biträde ökat kraftigt. Att en tredjedel av alla som ådöms fängelsestraff inte har haft en offentlig försvarare är oacceptabelt. Det räcker inte — som det står i betänkandet — att detta förhållande i viss mån har förbättrats något och att den därmed framförda kritiken har minskat i aktualitet. Den är ju fortfarande lika aktuell. Om man skall ha rätt till offentlig försvarare avgörs av domstol, och de olikheter Prot. 1988/89:115 mellan hovrättsområdena som tidigare har uppmärksammats kvarstår. Det 17 maj 1989 är inte tillfredsställande att detta förklaras med att orsaken kan vara olikheter mellan domstolarna i fråga om målstrukturen. Att många rättshjälpsuppgifter har lagts över på försäkringsbolag är en form av smygprivatisering, som i sin förlängning kan få allvarliga konsekvenser. Sedan anser vi att det är ytterst betänkligt att rättssäkerheten skall vara en källa till vinst för privata bolag. Ett problem som inte tas upp i vare sig propositionen eller betänkandet är att biträdesersättningen har urholkats genom åren. Det är knappast längre möjligt att bedriva advokatverksamhet baserad på enbart rättshjälpsärenden. Detta innebär även att flera av de allmänna advokatbyråerna nu får läggas ned. Denna eftersläpning av timtaxorna kan även leda till att vi får ett juristernas B-lag som söker sig till rättshjälpsärendena. I förslaget till ny utlänningslag som inom kort skall behandlas av riksdagen finns en del förslag som försämrar rättsskyddet för asylsökanden. Det är utomordentligt olyckligt att rättshjälpsnämnderna kopplas bort från utlänningsärendena. Asylsökande måste få svårt att ha tilltro till ett offentligt biträde som utsetts av polisen eller invandrarverket. Man föreslår även en typ av jourverksamhet i avvisningsärenden men anvisar inga pengar till denna verksamhet. Detta är frågor som kommer upp i en senare debatt, men jag ville ändå ta upp dem, eftersom det i betänkandet sägs att det i invandrarärenden är fråga om förbättringar. Herr talman!

Medel för denna omedelbara åtgärd finns anvisade i vår budgetmotion till finansutskottet, Fi224. Jag yrkar därmed bifall till reservation 4.

Herr talman! Jag har nu snart varit här nämligen i två terminer. Jag fasade väl litet grand för denna talarstol, för att se 349 gapande ansikten. Jag har vant mig vid att det mest är fråga om 349 gapande stolar samt ett par TV-kameror. Men det är ändå spännande, och jag börjar tycka att det är riktigt mysigt att stå här. Jag står inte alltför ofta här i talarstolen. Det beror på att justitieutskottet i regel inte är de stora gesternas utskott, såsom kan vara fallet när det gäller miljöoch skattefrågor. Ibland behöver man emellertid ställa sig här i talarstolen. Detta är ett av dessa tillfällen. Det finns två aspekter på den föreliggande propositionen. Den ger förbättringar på vissa områden. Det gäller, som Karin Ahrland nämnde, läkemedelsfallen och felbehandlingsfallen. Det är fråga om mycket tacknämliga förbättringar. Jag glömde tyvärr att motionera om att även miljöfallen skulle omfattas, men man skall ju ha något att göra också under den allmänna motionstiden. Jag återkommer således på denna punkt. 145 Den andra aspekten på propositionen gäller förslagen till effektiviseringar. Vi reservanter har ingenting emot effektivisering, rationalisering och förbilligande av den offentliga sektorn — tvärtom. Vi anser absolut att denna strävan skall fortsätta. Men det finns vissa gränser, och det är detta som gör att jag ibland får anledning att ställa mig här i talarstolen. Jag upplever det föreliggande förslaget om effektivisering som litet för långtgående. Att rättshjälpsnämnder läggs ned och slås ihop till en rättshjälpsmyndighet kan jag acceptera. Det innebär en effektivisering och är bra. Det innebär vidare att man får till stånd ett tjänstemannabedömande, vilket jag också kan acceptera — staten har skickliga tjänstemän. Men att överprövningsmyndigheten i fråga om dessa beslut har samma lokaler och samma kanslipersonal osv. tycker jag är att gå litet för långt. Det är just sådana gränser som jag vill betona. Herr talman! Detta är orsaken till reservation 1, vilken jag härmed yrkar bifall till. Reservation 2, som jag också yrkar bifall till, handlar om näringsidkare. Föregående talare har berört denna fråga. Rättshjälpssystemet över huvud taget är ju till för att ge David möjlighet att slåss även mot Goliat, och det finns alltså ”davidar” även inom näringslivet — jordbrukare, småföretagare och andra. Jag är därför litet förbryllad över att inte vpk också stöder denna reservation, men det kanske man kommer att göra så småningom. Jag vill även yrka bifall till reservation 3, som gäller Europakonventionen. Europakonventionen har ju kommit att bli en, låt mig säga, extra rättssäkerhetsinstans, där man när man inte får rätt i det egna landet kan söka rätt när det gäller de delar där Sverige har anslutit sig till internationella regler. Dessa mål ger visserligen stora rubriker, men de är dock inte så många. Det hade enligt min mening varit snyggt av regeringen att unna de människor som känner sig tvingade att vända sig dit den hjälp de så väl behöver. Detta hade varit flott och hade visat på att man är mån om rättssäkerheten. Jag hoppas att regeringen så småningom återkommer på denna punkt. Till sist till frågan om rättegångskostnader i förvaltningsmål. Karin Ahrland, Jerry Martinger och Ingbritt Irhammar har berört denna fråga så bra att det inte finns anledning för mig att använda hela min taletid. Jag yrkar således bifall även till reservation 5 och hoppas att vi så småningom också där återigen får med oss vpk.

Herr talman! Kära Sigrid Bolkéus, jag är väldigt mån om att hålla reda på vad jag skriver och vad jag säger. Jag kan inte se att jag någonstans har skrivit ordet byråkrati. I mitt framförande talade jag om att jag välsignade effektivitet och rationalisering, och det gör jag fortfarande. Men när ett antal länkar förvandlas till en länk i fråga om rättssäkerhet, tycker jag att det går litet för långt. Jag efterlyser åtminstone två länkar. Jag hoppas regeringen kommer tillbaka till detta snarast möjligt.
Herr talman! Regeringsföreträdaren använder ju lång tid för att på ett pedagogiskt sätt berätta för dem av utskottets ledamöter som är här i salen vad vi kanske redan visste, eftersom vi är författare till det betänkande som vi diskuterar. Därför skall jag inte använda lika lång tid. Men jag måste beröra några invändningar som hon hade mot reservationerna. Jag tror inte att motionärerna skulle ha motionerat om vare sig näringsidkarnas rätt till rättshjälp eller Europakonventionen, ifall de hade varit så nöjda med förhållandena som man är i regeringspartiet. Och att liknande motioner avslogs förra året är faktiskt inget objektivt logiskt skäl för att man skall avslå motionerna i år. En dumhet blir inte mindre därför att den upprepas. När Sigrid Bolkéus talar om minoritetens reservation vad gäller rättegångskostnader i förvaltningsmål och på sitt sätt försäkrar att nästan hela utskottet egentligen vill ha det så som vi i minoriteten önskar, då frågar man sig verkligen varför hon inte vill vara med om att puffa på regeringen litet mera. Det är, som jag sade, fyra år sedan ett enigt utskott begärde en utredning. Sedan dess har regeringen fått en allt mindre minoritet bakom sig. Vi har en minoritetsregering i landet, och den kan vi inte lita på. Jag tycker att det har visat sig ganska mycket på sistone att man i kanslihuset ändrar mening från den ena dagen till den andra. Det är därför som vi vill ha en beställning från riksdagen om att efter fyra år verkligen få utredningen tillsatt.

Är det inte lika väsentligt för den mindre bemedlade att få möjlighet till rättshjälp, om man processar med stat eller kommun?

Herr talman! Först några ord till Sigrid Bolkéus. Jag kom på ett typiskt svenskt uttryck där jag satt i min bänk: Man får alltid räkna med litet spill. Är det vad man gör, när man för resonemanget om att det har skett vissa förbättringar, trots att det finns anklagade som inte får rättshjälp? I sammanhang som detta är blotta tanken stötande. Om nu ni andra godtar att en viss procent döms utan att ha fått biträde i rätten, skulle jag vilja höra var ni anser att gränsen går någonstans. I vpk anser vi det oacceptabelt att räkna med att en viss procent skall utsättas för den rättsotryggheten, och vi menar att det klart bör uttalas att ingen som döms till ett frihetsberövande straff skall behöva stå inför domstol utan rättsligt biträde. Till Karin Ahrland vill jag säga att vi i vår motion kräver en utredning av hela rättshjälpslagen, med syfte att intentionerna från 1973 skall förverkligas utan att ekonomiska förhållanden lägger hinder i vägen. Att som nu plocka ut ett angeläget område utan att först ha tillgodosett det mest akuta, tycker jag är irrelevant. Jag frågar därför: Varför vill inte ni bifalla vpk:s motion? Slutligen ytterligare en sak som jag glömde säga till Sigrid Bolkéus. Att först ta bort stora summor och sedan återföra en del, att flytta om pengar, att utöka genom att införa ett nytt område och samtidigt ta bort ett annat, det tycker jag inte är att gå motsatt väg mot vad jag kallade för urholkning.
Herr talman! Mycket kort: Det finns i dag en viss möjlighet att få rättshjälp för näringsidkare och för dem som vill hänvisa till Europakonventionen, men vi konstaterar att det är alltför svårt att få den hjälpen och att möjligheterna behöver förbättras. När det sedan gäller rättshjälp i förvaltningsmål säger Sigrid Bolkéus att det rimligen bör vara tillräckligt att än en gång erinra om innehållet i uttalandet 1985. Då måste jag säga att Sigrid Bolkéus här visar en mycket stor tilltro till den egna regeringen. Det är kanske inte så förvånansvärt, men det borde vara det mot bakgrund av att inget har hänt sedan 1985. Det är, precis som Karin Ahrland sade, skälen till att det skulle behövas ett mycket starkare uttalande från riksdagen. Det är fullständigt otillfredsställande att behöva vänta i snart fem år utan att någonting sker.
Herr talman! Jag måste säga till Berith Eriksson att vi knappast kan rösta för hennes reservation. Vi tycker inte att hela rättshjälpssystemet behöver utredas. Vi andra har ganska klart för oss hur det fungerar, och vi har i enighet skrivit att man måste följa utvecklingen. Det går faktiskt bra utan ytterligare en statlig utredning. Men låt mig komma med ett litet förslag. När Berith Erikssons reservation har fallit i voteringen, för ni kan kanske enas om att den troligen kommer att göra det, finns det en möjlighet att åtminstone ta ett steg på vägen i den riktning som vpk önskar genom att ni ansluter er till reservation 5.

Herr talman! Beträffande den utsaga om Europakonventionen som Sigrid Bolkéus gjorde här vill jag säga att de pengar som vi har anslagit självfallet skall räcka till den verksamhet som bedrivs. Men med tanke på hur lätt det numera är att lägga fram tilläggspropositioner tycker jag att det inte skulle vara särskilt genant, om man förstärkte rättssäkerheten genom att låta litet grand av de pengar som Kjell-Olof Feldt vill dra in gå till personer som vill få sin rätt prövad enligt Europakonventionen. Jag tycker inte att Sigrid Bolkéus argument är värt att ta fasta på.
Herr talman! Jag skulle faktiskt säga exakt samma sak. Antalet svenska mål i Europadomstolen har på grund av vissa brister i vår lagstiftning ökat alltmer under de senaste åren. Men Sigrid Bolkéus bör nog för det första ändå ha klart för sig att det i varje fall ännu inte går något lämmeltåg till Strasbourg. Jag hoppas också att vi slipper ett sådant. För det andra skulle nog enligt nuvarande regler inte alla som vänder sig till Europadomstolen och begär rättshjälp få sådan. Förmodligen skulle det gå mycket bra att ta en del av de 350 miljonerna till rättshjälpen i Europadomstolen. För övrigt finns det möjligheter att ta fram pengar, som Kent Lundgren sade.
Herr talman! Kanske missförstod Sigrid Bolkéus mig när jag tog upp frågan om rättshjälp i asylärenden. Vad jag syftade på var lagärenden som ännu inte är klubbade men som skall avgöras i kammaren den 31 maj. Jag hoppas att socialdemokraterna röstar så, att dessa lagar inte genomförs. Redan 1987/88 begärde vpk en översyn av rättshjälpslagen. Vi anser här liksom i andra sammanhang att man måste ha en helhetsbild och ta ett stort grepp, allra helst när det ställs krav på översyn på alltför många områden samtidigt.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

Herr talman! Jag vill påpeka att vpk:s förslag är finansierat med 50 miljoner, enligt vad som redovisas i vår budgetmotion 1988/89:Fi224.

Herr talman! Stora mäns — och ibland också kvinnors — barndomseller födelsehem runt om i världen restaureras ofta pietetsfullt, öppnas för allmänheten, så att man kan besöka dem och få en bild av den miljö som skapade de stora männens eller kvinnornas personligheter. Jag har själv besökt både Gandhis födelsehydda och George Washingtons och Beethovens barndomshem, och jag tror att också mina kollegor under sina resor ute i världen har gjort sådana besök. I sommar skall kulturutskottet besöka Erlandergården i Ransäter i Värmland. Denna form av minnesvård är inte så vanlig i vårt land. Det var därför en ganska stor händelse när en stiftelse bildades med uppgift att bevara och restaurera förre statsminister Tage Erlanders barndomshem i Ransäter. En insamling startades av stiftelsen, och helt naturligt skrev partiledarna under uppropet för insamlingen. Tage Erlander var en stor man i svensk politik, och sockenstugan i Ransäter, där han föddes, lämpade sig väl för ett bevarande. Under insamlingens gång har ambitionerna höjts från förvaltande till drift av verksamhet på gården. En ombyggnad för utställningsverksamhet har genomförts, lokaler för föreläsningar håller på att göras i ordning och viss verksamhet planeras för framtiden. Bl.a. skall anläggningen bli ett center för studier, och man skall väl där också kunna anordna vissa typer av möten och konferenser. Det hela har så småningom beräknats kosta upp till 6 milj.kr. En halv miljon hade insamlats då stiftelsen gick till regeringen och hemställde om att få det felande beloppet. Herr talman! Jag har all aktning för stiftelsen, men hade nog väntat mig att man när man startar ett sådant här projekt också skulle fullfölja sin verksamhet och inte bara ge upp insamlandet. Jag ställer mig frågan: Tror stiftelsens ledamöter inte längre att Tage Erlanders minne skall kunna vara tillräckligt starkt för att människors plånböcker och börsar skall öppnas? Eller är det så att man redan från början förutsätter att landets nuvarande regering inte kan undgå att bifalla stiftelsens anhållan om 5,5 miljoner från tilläggsbudgeten? Gården bär ju Tage Erlanders namn. Herr talman! Vi moderater tycker inte om detta förfarande. Vi tycker att insamlingen skulle ha fortsatt och intensifierats. Vi yrkar avslag på propositionen i denna del. Vi har framfört våra synpunkter i den reservation som fogats vid kulturutskottets betänkande nr 23, till vilken jag yrkar bifall.

Herr talman! I det betänkande från kulturutskottet som vi nu behandlar redovisas också en del bidrag på tilläggsbudgeten som är riktade till Svenska riksteatern, till Operan och till Dramatiska teatern. Det görs där också en medelsanvisning till talboksoch punktskriftsbiblioteket. I de här ärendena är samtliga ledamöter av kulturutskottet eniga om medelsanvisningarna. När jag nu för första gången i kammaren skall yttra mig för kulturutskottets räkning är det mycket glädjande att kunna yrka bifall till utskottets hemställan gällande förslag som innebär ytterligare medel till kulturen. Men i den del av betänkandet som vi i utskottet inte har riktigt samma uppfattning om vill jag yrka bifall till utskottets hemställan om medelsanvisning till Bidrag till utvecklingsverksamhet inom kulturområdet m.m. Det gäller, som ni har förstått av tidigare inlägg, pengar till Erlandergården i Ransäter. Det gäller en engångsanvisning på 5,5 milj.kr. En motion har, som alla har förstått, väckts i ärendet, och Ingrid Sundberg har redovisat för den reservation som är fogad till betänkandet. Jag kan bara beklaga att de moderater som har skrivit motionen inte delar utskottsmajoritetens uppfattning, att man genom ett statligt anslag kan finna det naturligt att bidra till Erlandergårdens fullbordan. Jag för min del vill instämma i den skrivning i propositionen som menar att detta bidrag är ett sätt att uttrycka landets uppskattning av Tage Erlanders insatser. Vi har gjort olika ideologiska ställningstaganden i detta ärende. Ingrid Sundberg har förklarat moderaternas inställning till den insamling som har startat. Men insamlingen har för den föreliggande propositionens skull inte avbrutits, utan den fortsätter. Men det behövs mer pengar, och det finns många skäl till att lämna dessa pengar i bidrag. Det värmländska näringslivet ärt.ex. positivt inställt. Det är många turister som söker sig till Ransäter. Ett ja till de 5,5 miljonerna ger också en möjlighet att utveckla Erlandergården till en mötesplats för organisationslivet. I Ransäter försöker man nu att bygga en folkrörelsegård där folkbildningens organisationer verkligen kan känna sig väl förankrade. Erlandergården belyser en epok i vår historia. Man kan vid en rundvandring i den gamla sockenstugan följa en del av vår historia, genom en enda människas levnadsöde. Jag anser, herr talman, liksom utskottets majoritet, att 5,5 milj.kr. skall anvisas Stiftelsen Erlandergården. Gården är en tillgång för organisationslivet, för folkbildningen, för den värmländska turismen och inte minst för den enskilde besökaren. Med detta, herr talman, vill jag yrka bifall till hemställan i betänkandet och avslag på reservationen.
Herr talman! Jag vill önska Ingegerd Sahlström välkommen till kulturutskottet. Jag ser med glädje fram emot den tid vi skall få tillsammans för att diskutera dessa för oss båda viktiga frågor. I övrigt, herr talman, har jag inte mycket att tillägga. Värdet av att Erlandergården bevaras och får den funktion den skall ha tvivlar jag inte på. Det vi har reagerat mot är sättet, att innan insamlingen på något sätt har inbringat tillräckliga medel bara gå in till regeringen och under hänvisning till att man vill hedra en avlidens minne begära medel. Det finns många stiftelser och många stora män och kvinnor i vårt land som har hyllats på olika sätt.

Herr talman! Det är bara att konstatera att vi kanske i grunden har skilda uppfattningar i detta ärende. Jag tycker att det hade varit mycket positivt om alla i utskottet hade varit eniga i detta ärende. Nu är vi inte det. Det är bara att beklaga. Men jag ser ändå fram emot att Erlandergården kommer att få de 5,5 miljoner kronorna.

Herr talman! Ny byter vi ämne. Personbilen har betytt en revolutionerande utveckling för egentligen alla industriländer i världen. För oss svenskar har bilen inneburit en frigörelse, som få andra uppfinningar har inneburit. När bilen kom öppnade sig landskapsbilden för alla dem som tidigare levt i en förhållandevis isolerad värld, varifrån utflykterna blev begränsade både i antal och i längd. I och med bilen kom möjligheterna; avstånden blev kortare, resorna bekvämare och frihetskänslan växte. I dag står personbilen för den helt övervägande delen av persontransportarbetet i Sverige. Även med omfattande stimulanser och kvalitativa förbättringar av kollektivtrafiken, kommer personbilen också i framtiden att utgöra ett väsentligt inslag i trafikbilden. Men det finns problem. Vi känner djup oro över att föroreningarna från trafiken förväntas öka under de närmaste två decennierna. Och det handlar om en dramatisk ökning, där de positiva effekterna av den katalytiska avgasreningen beräknas bli uppvägda av en ökande trafikmängd. Så bilen kommer nog även i fortsättningen att vara en av de största förorenarna. Det är mot den bakgrunden som vi från folkpartiets sida så envist hävdar kraven på forskning och utveckling av renare motorer och drivmedel. Den katalytiska reningen för bensindrivna motorfordon innebär en klar miljöförbättring. Räknat fram till år 1995 kommer kväveoxidutsläppen att bli 170 000 ton mindre än om katalytisk rening inte hade införts. Ett annat sätt att visa betydelsen är, att när den nuvarande bilparken i stort omsatts, dvs. om ca 15 år, kommer bensinfordonen — med dagens trafikmängd — att stå för 10 96 av alla utsläpp av cancerogena ämnen i tätorterna. I dag beräknas motsvarande tal till 50 26. Alltså måste en av de viktigaste miljöpolitiska uppgifterna inför 1990-talet vara att komma till rätta med de problem som förorsakas av trafiken. Samtidigt måste sägas att det naturligtvis är viktigt för den svenska bilindustrin att reningskraven här hemma inte är extrema, gentemot övriga Västeuropa. Samtidigt som vi gärna vill vara ett pådrivande land i de här frågorna, måste en viss harmonisering med andra industriländer finnas. Prot. 1988/89:115 Produktutveckling och teknisk förfining drar mycket stora belopp årligen 17 maj 1989 hos bilfabrikanterna. Jämsides sker också forskning och utveckling inom andra organ och myndigheter, bl.a. för att försöka uppnå en miljövänligare motor, renare bränslen och bättre reningsteknik. Här kommer dagens betänkande från näringsutskottet in i bilden. Reservationerna nr 2 och 4, som folkpartiet står bakom, tar just upp utvecklingen av alternativ till dagens bensinmotor. Det handlar dels om elbilen, dels om Elko-motorn, eller som den kallas, Elsbett-motorn. Utskottsmajoriteten finner ingen anledning att uttala sig till förmån för särskilda projekt. Men faktum är ju att om inte klara målsättningar uttalas så avstannar forskningsarbetet. Från STU:s sida sägs rent ut att ”vad som i första hand krävs är ett mål som utgör en skärningspunkt mellan kraven på miljö, energi och ekonomi.” Som exempel hänvisar STU till en aktuell infordran i USA av anbud på elbilar, där kravet på räckvidd har ställts mycket högt, nämligen 20 mil. Dagens elbilar har endast en räckvidd på högst 5—10 mil. Vår slutsats blir att det är angeläget att sätta upp tuffa målpunkter, satsa forskningspengarna rätt — vilket vi inte tycker är fallet med de 400 miljonerna till utveckling av dieselrening, som redan är framtagen i dag — och våga satsa på elbilen som klart har ett viktigt användningsområde, nämligen tätbebyggda samhällen där avgasutsläppen utgör ett stort problem. Herr talman! Jag yrkar härmed bifall till reservationerna nr 2 och 4.

Herr talman! Det råder inte något tvivel om att bilismen är en av vår tids största föroreningskällor. De flesta är helt överens därom. Samtidigt är bilen för väldigt många, i den i flera avseenden felaktiga samhällsstruktur vi skapat oss, ett oumbärligt hjälpmedel för att kunna fungera i samhället. För andra betyder bilen frihet, rekreation och möjlighet till avkoppling från en enahanda och monoton vardag. Bilen är en del av det samhälle vi har byggt upp och som vi fram till den dag vi lyckats ändra vår samhällsstruktur kommer att vara starkt beroende av och som vi, när vi lyckats förverkliga ett samhälle i balans med naturen, i någon form ändå kommer att ha kvar. : Utan bilen skulle vi i dag inte ha kvar någon befolkad landsbygd. Vi skulle ha små möjligheter att utnyttja landsbygden för vår fritid och rekreation, och vi skulle inte kunna bo och arbeta på olika håll. På samma sätt är dess värre hela vårt transportsystem uppbyggt på bilen. Det är alltså inte bilismen som sådan som är det egentliga problemet utan samhällsstrukturen. De som därför vill minska bilismen utan att samtidigt radikalt förändra denna struktur har inte insett att det finns en värld utanför städernas cykelstråk och väl utbyggda kollektivtrafiknät som inte skulle fungera utan bilen. Det är därför något av en ödesfråga för oss att, förutom att förändra samhället så att bilberoendet minskar, också kunna utveckla bilar och drivmedel som inte förstör vår livsmiljö. När man inte från regeringens sida är beredd att helhjärtat ställa upp och driva på en sådan utveckling stoppar 157 man bildligt talat huvudet i sanden. Skall vi lyckas lösa bilismens miljöproblem är det absolut nödvändigt att klart och entydigt i både ord och handling redan i dag klargöra vilken inriktning bilindustrin skall ha för sitt utvecklingsarbete vad gäller såväl motorer som drivmedel. Och härvidlag visar regeringen på samma sätt som i de flesta energioch miljöfrågor en oroande brist på vilja och initiativförmåga.

Svensk bilindustri är i ett internationellt perspektiv för liten för att själv klara detta. Därför är det viktigt att svenska staten står bakom ett sådant utvecklingsarbete och på det internationella planet agerar pådrivande och verkar för att få till stånd ett internationellt samarbete. Det går ännu inte att utan ytterligare forskning och utveckling förutse vilka kända utvecklingsprojekt som kan vara de mest intressanta för framtiden. Men vissa utvecklingslinjer är naturligtvis mer intressant än andra. Vissa linjer går också väl att urskilja. Dit hör på motorsidan bl.a. det s.k. RAN-ångmotorsystemet, som kan anpassas för olika typer av drivmedel. Dit hör också Elko-motorn, som är en dieselmotor som kan drivas med t.ex. vätgas, växtoljor eller motoralkoholer. Men också en fortsatt utveckling av elbilen är av största intresse. I reservationerna 1, 2, 3 och 4 utvecklas tankegångarna kring dessa alternativa drivsystem och de stimulansåtgärder som vi från centern anser krävs för att komma vidare i den utveckling som är absolut nödvändig för att få fram bilar som är acceptabla ur miljöoch energisynpunkt. Herr talman! Jag vill med detta yrka bifall till reservationerna 1, 2, 3 och 4.

Herr talman! Näringsutskottet har lagt ned åtskillig tid på att sätta sig in i frågor om olika slags teknik inom bilindustrin. Ambitionen har varit aktningsvärd. Man har velat att fäderneslandet skall välsignas med miljövänliga och energisnåla bilar. Vi har fått ta del av bilindustrins syn på problemen liksom av STU:s och Ångpanneföreningens olika idéer. Intresset har varit stort, och jag menar att utskottet har fått del av en avsevärd mängd kunskaper, samtidigt som jag finner anledning att mena att man kritiskt bör granska kanske särskilt informationen från bilindustrin. Jag är övertygad om att bilindustrins representanter är ärligt övertygade om att låga tal i fråga om utsläppsmängder och hög verkningsgrad är ett viktigt mål. Men för industrin måste detta mål dock underordnas målet hög omsättning och hög lönsamhet. Det sker i den självklara övertygelsen att omsättning och lönsamhet är förutsättningen för företagens existens. Om man inte existerar kan man ju faktiskt inte bygga miljövänliga bilar. Miljöpartiet de gröna sätter miljön och solidariteten med den långsiktiga överlevnadens krav främst. Vi menar att om världen över huvud taget skall överleva som ett hem för mänskligheten, behöver människan radikalt förändra sin teknik och livsstil för att rädda den natur som vi alla behöver för att leva och för att hushålla med knappa råvaror. Utifrån den övertygelsen vill vi kraftigt minska den energislösande biloch flygtrafiken till förmån för de energisnålare transportsätten tåg, spårvagn, trådbuss och fartyg. En sådan utveckling kan stundom gå ut över bekvämlighet och snabbhet. Vi menar att det kan vara nödvändigt med de ytterst måttliga offer som då skulle krävas. Om man betänker vad som står på spel. Som bekant har miljöpartiet de gröna satt upp ett ambitiöst energimål: Kärnkraften skall bort på tre år, och på 25 år skall sedan användningen av fossila bränslen i Sverige dras ned med 85 9 till 15 26 av dagens nivå. Anledningen till det senare är att de fossila bränslenas många negativa miljöeffekter endast delvis kan motverkas av förbättrad teknik. Den viktigaste anledningen är koldioxidutsläppen, dvs. den s.k. växthuseffekten. Den kan icke elimineras så länge man använder fossila bränslen. Vi i miljöpartiet nöjer oss inte med riksdagens alltför blygsamma mål, som uppsattes 1988, att koldioxidutsläppen skall konserveras på nuvarande nivå. Koldioxidutsläppen från fossila bränslen måste reduceras radikalt. Detta måste kraftigt påverka även transportområdet. Detta kan inom trafikområdet ske genom tre åtgärder: 2. Den totala transportvolymen får ej öka utan bör, om möjligt minska i omfattning. Detta kan ske genom utvecklingen mot ett mera småskaligt, decentraliserat samhälle när självförsörjningen har fått en större roll. 3. Bensin och diesel ersätts med inhemska bränslen, exempelvis metanol och biogas. Användandet av gengas är också en möjlighet. I viss utsträckning kan också vätgas, framställd genom inhemsk elproduktion, komma in i bilden. Vi tror inte att riksdagen har särskilt goda förutsättningar att utvälja den teknik som skall användas för att uppnå dessa mål. Däremot tror vi på att sätta marknadskrafterna i rörelse genom en relativt hård beskattning av fossila bränslen. Vi har föreslagit att skatten på oblyad bensin skall höjas med 1:25 kronor, och skatten på blyad bensin med 2:25 kronor. På liknande sätt skall kilometerskatten på dieselfordon höjas. Samtidigt satsar vi pengar på järnvägen och stödjer den med subsidier eller bidrag. Endast när det gäller långsiktig forskning på sådana områden som trots skattestyrningen inte blir lönsamma, menar vi att det finns anledning för riksdagen och statsmakterna att gå in med stöd till forskningen. Ett exempel på sådan forskning kan vara utveckling av bränsleceller. Av denna anledning har jag inte funnit det motiverat att stödja de olika motioner om stöd till vissa mer eller mindre ambitiösa teknikprojekt som har behandlats av utskottet. Detta har jag gjort ibland därför att jag, som gammal tekniker, inte tror på tekniken som presenterats, ibland därför att jag menar att de generella styrmedlen bör användas snarare än forskningsstöd till viss specifik teknik. Allt detta framgår av de tre särskilda yttranden som vi har fogat till betänkandet.

Miljöpartiet de gröna har ställt en rad av sådana förslag i ett flertal motioner. Jag föreställer mig att vi får tillfälle att diskutera dem återigen om någon vecka här i kammaren. Jag yrkar avslag på reservationerna 1, 2, 3 och 4. Däremot yrkar jag bifall till reservation 5. Denna reservation avser en opartisk, teknisk-ekonomisk utredning av den svenska bilindustrins framtid. Om man betänker bilindustrins mycket stora betydelse för svensk sysselsättning och för landets ekonomi, måste det betraktas som en ”glimrande dumhet” om staten icke fortlöpande håller sig underrättad om denna industris framtidsutsikter. Att förlita sig på branschens egna framtidsstudier är dumt av tre skäl. 1. Branscher är ofta hemmablinda. Ofta varken kan eller vill man se negativa fakta. 2. Det finns en rad fakta som branschen inte vill skall komma till statens kännedom. 3. De övergripande mål beträffande energiförsörjning och miljö som staten bör ställa upp överensstämmer icke alltid med branschens intressen. Jag vill ta ett exempel från ett närliggande område som i dag är historia. 1973 på hösten beslöt det statliga Uddevallavarvet att bygga en jätteskeppsdocka vid varvet. Med den kännedom jag då hade om världssituationen för branschen, insåg jag att detta var ett stort slöseri med statsmedel. Eftersom jag var moderat på den tiden försökte jag — via moderaterna — påverka staten att avstå från denna investering. Det lyckades inte. Inom riksdag och regering saknades uppenbarligen kunskap om marknaden, och branschen fick sin vilja fram. Detta kostade staten inte bara den halva miljard som dockan kostade, utan man drabbades dessutom av de mångmiljonförluster som det enda stora fartyg som byggdes i dockan — halvmiljontonnaren Nanny — åsamkade staten sedermera. Jag skulle kunna fortsätta länge med att exemplifiera hur varvskrisen kunde ha hanterats mycket bättre om statsmakterna hade haft en rimlig kunskap och avstått från att lita på branschens bedömningar. Varvskrisen kostade staten ca 30 miljarder kronor i den tidens penningvärde. Bilindustrin är en sysselsättningsmässigt och ekonomiskt mycket tyngre bransch än varvsindustrin. Det är mycket oklokt av staten att avstå från att följa dess framtidsutveckling, vilket man hade kunnat göra genom att tillsätta en kvalificerad utredning som står fri från branschintressena.

Herr talman! Lars Norberg säger att han inte riktigt litar på branschens egna uppgifter när det gäller förutsättningen för att utveckla nya motorer och drivmedel. Däremot litar han på att bilbranschen på egen hand skall kunna klara att utveckla nya motorer och drivmedel. Företrädare från branschen säger själva, detta apropå vad Lars Norberg sade, att man måste ha klara besked från statsmakterna om åt vilket håll man skall sträva i sin utveckling för att komma vidare och kunna veta vilken väg man skall välja. Just därför, Prot. 1988/89:115 herr talman, har man sagt att det också är viktigt att staten, genom handling 17 maj 1989 och anslag, visar detta och också ger incitament för ett sådant utvecklingsarbete. Jag tycker att Lars Norbergs inlägg var mycket motsägelsefullt. Han talade å ena sidan om hur viktigt det är att något sker på detta område, men å andra sidan var han inte beredd att ställa upp med några pengar för att utveckla nya motorer och drivmedel.
Herr talman! Jag betraktar bilindustrin som ytterst kompetent när det gäller att utveckla teknik. Jag betraktar riksdagen som mindre kompetent att bedöma vilken teknikutveckling som bäst tjänar miljömålen. Däremot bedömer jag riksdagen som kompetent att fastställa utsläppsgränser och skatter som styr teknikutvecklingen i en riktning som tjänar miljön, energihushållningen och mänskligheten på sikt.
Herr talman! Trots min korta tid här i riksdagen har jag uppfattat riksdagen som mycket kompetent när det gäller att anslå medel till olika ändamål. Jag har funnit att detta är ett av de områden där riksdagen skulle kunnä visa åt vilket håll man vill att utvecklingen inom bilindustrin skall gå. Lars Norberg hade också här tillfälle att markera sin vilja att ge bilindustrin möjligheter till utveckling.

Herr talman! Jag tror inte att utvecklingen av RAN-ångdrivsystemet är någon bra framtidsväg, och jag tror inte att det är att använda utvecklingspengarna väl att satsa dem på detta projekt, vilket alltså stöds av centern. Därför kan jag inte heller stödja projektet. Samma sak gäller en del av de andra teknikprojekt som här tas upp. Däremot menar jag, som jag anför i fråga om elbilen i mitt särskilda yttrande, att det finns starka incitament för staten att genom skatteinstrumentet göra elbilen till ett bättre alternativ, speciellt inom storstadstrafiken. Jag tror dock icke att Sveriges riksdag, den svenska staten eller den svenska industrin har särskilt stora förutsättningar att bättre utveckla den nya, ännu ej uppfunna batteriteknik som skulle kunna föra elbilen ett långt steg framåt, genom att man fick energitätare och lättare batterier. Det är ju där elbilens stora svaghet ligger. Men genom att skattevägen se till att elbilen gynnas kommer man naturligtvis att öka intresset för att få fram sådana batterier, som säkerligen skulle kunna bli utomordentligt lönsamma den dagen industrin verkligen lyckas producera dem.

Herr talman! I det betänkande som vi nu behandlar finns tio motioner om bilindustrin. Motionsyrkandena gäller stimulansprogram för utveckling av 161 jekt och utredning om bilindustrins framtid. I samband med utskottsbehandlingen har vi fått upplysningar och synpunkter från företrädare för bilindustrin och andra intressenter, exempelvis STU, Ångpanneföreningen och Energikonsult. I tre motioner begärs ökade statliga medel, ekonomisk stimulans på annat sätt, lagstiftning och högre krav från samhället på bilindustrin i syfte att få fram energisnålare och miljövänligare bilar. Stor flexibilitet i fråga om drivmedel skall också ingå i de samhälleliga kraven. Om vi bortser från att man i motionerna anser att staten skall ställa upp med ett ganska omfattande ekonomiskt stöd kombinerat med skattelättnader, är det säkert önskemål som vi alla kan instämma i. Jag förutsätter att alla vill ha energisnålare och miljövänligare bilar. Utvecklingen har också gått framåt på detta område. Bilmotorerna är i dag effektivare än för exempelvis tio år sedan. I fråga om miljöpåverkan har en radikal förbättring inträtt i och med införandet av katalysatorrening på bensindrivna bilar. Staten har medverkat både med bidrag för teknisk utveckling och lagstiftning i fråga om katalysatorrening. Utskottet instämmer i kravet att forskning och utveckling av både drivsystem och drivmedel bör påskyndas. Det nuvarande energiforskningsprogrammet löper ut 1990. Dessa frågor behandlas inom ramen för en utredning, som beräknar avge sitt betänkande i juni i år. Utskottsmajoriteten förutser att regeringen därefter kommer att ta ställning i de nu berörda frågorna och att dessa på nytt aktualiseras i den forskningspolitiska propositionen våren 1990. Utskottet har med hänvisning till detta tagit ställning till andra motioner om drivaggregat och drivmedel. Man hänvisar till löpande program och pågående utredningar. I tre motioner krävs ökade ekonomiska resurser för regionala projekt. I en folkpartimotion behandlas nödvändigheten av miljöåtgärder i Stockholms län. I en socialdemokratisk motion för man fram behovet av alternativa drivmedel för bussar och lastbilar i tätorterna i Västsverige. I ytterligare en socialdemokratisk motion vill man ha ekonomiskt stöd för utveckling av vätgasdrivna fordon i Västernorrland. Det finns en kommitté som ser över storstadsområdenas miljöoch trafikfrågor. Denna kommittés arbete bör avvaktas. Resultaten kommer att redovisas under året. Riksdagen får säkert tillfälle att återkomma till samtliga nämnda frågeställningar när utredningarna är klara. Då har vi också ett bättre beslutsunderlag. Sverige delar också aktivt i det internationella arbetet i de nu aktualiserade frågorna. Det är av mycket stor betydelse. Vi har trots allt en internationellt sett relativt liten bilindustri, och mycket av utvecklingen på området sker utomlands. I en motion från miljöpartiet begärs en allsidig utredning för att belysa bilindustrins framtid. Bilindustrin är en mycket stor industribransch i Sverige, den största inom verkstadsindustrin. Sedan 1979 finns ett branschråd med representanter för bilindustrin för samråd mellan berörda samhällsorgan och industrin samt industridepartementet. Utskottet förutsätter att detta organ tillsammans med andra kontakter innebär att regeringen är välunderrättad och har underlag för exempelvis framtida analyser. Det finns ingen anledning att göra ett särskilt uttalande i den här frågan. Herr talman!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 Det vore givetvis mycket intressant om vi kunde få eldrivna motorfordon, i all synnerhet ur miljösynpunkt och även ur ekonomisk synpunkt. Men problemet är, vilket också Lars Norberg berörde i sitt inlägg, att vi har alltför ineffektiva batterier för att det skall lyckas. Det finns exempel från utlandet att det inte har varit särskilt lyckat att tillverka elbilar. De har blivit stående, och ingen har velat köpa dem beroende på att de har för kort aktionsradie med nuvarande teknik. Det behövs mer forskning om alternativa drivmedel för att sådana skall kunna bli konkurrenskraftiga. Beträffande exempelvis vätgasen, som vi har haft utfrågningar om, har det belagts att det drivmedelssystemet är alltför tungt för personbilsdrift. Bränsletankarna blir alltför stora. Däremot kan vätgas vara användbart som drivmedel i bussar i tätortstrafik och i lastbilar som förflytttar sig över korta avstånd.

Herr talman! Det är just det problem som Bo Finnkvist nämnde i slutet av sitt senaste inlägg som de ökade anslagen skulle användas för att komma till rätta med. När även Bo Finnkvist ger uttryck för tvivel om att staten bör satsa mer pengar på forskning och utveckling än vad man redan gör, skall man ha i minnet att det är staten som har ansvaret för den samhällsutbyggnad som har skapat det stora bilberoendet. Det är därför helt rimligt, tycker jag och centerpartiet, att staten också i högre grad än i dag tar ett ansvar för att lösa de miljöproblem som den i många avseenden felaktiga samhällsstrukturen har förorsakat. Det är här som hela idén bakom satsningen av statliga pengar ligger. Staten har från början skapat den situation som vi nu har hamnat i, och därför måste också staten se till att utvecklingen leder dithän vi vill att den skall leda.
Herr talman! Jag tycker att utskottsmajoriteten gör det litet för enkelt för sig. Man bara hänvisar till att man inte skall göra några uttalanden om några särskilda projekt, och så slår man sig för bröstet och säger: Nu har vi fått katalysator, nu är det ganska bra. Så kan man inte göra. Jag tycker inte att det är till fyllest på något sätt. Sedan hänvisar man precis i vanlig ordning till pågående utredningar. Det är alltid den reservutgång man har; då behöver man ingenting göra för tillfället. Jag tycker att företrädarna för regeringspartiet avsvär sig sitt ansvar genom att inte uttala sig. Om inte riksdagen klart uttalar en målsättning, vem skall göra det då? När det gäller elbilen tycker jag att man är väldigt njugg från socialdemokraternas sida. Här finns klart en marknad, här finns det behov. Problemet är, precis som Bo Finnqvist och Roland Larsson berörde, att man inte har Prot. 1988/89:115 klarat svårigheterna med de stora ackumulatorerna. Det är det man måste arbeta vidare med för att kunna lösa problemet. Man får inte bara ge upp och säga: Nu har vi inte kunnat klara det här, och därför blir det ingenting mer med det. Jag tog ett exempel från USA, där man ställer väldigt höga krav t.ex. på att elbilen skall ha en räckvidd på 20 mil. Det är ganska tufft, och vi vet inte om man kommer att kunna uppfylla kraven. Men man har ställt dem och klart uttalat att uppfylls de är det O.K. Då blir det en marknad, då kommer det att bli en omsättning. Det är klart att man eftersträvar det mycket kraftigt. Regeringen ger bidrag redan i dag. Jag brukar inte så ofta tala för bidrag av olika slag, men här finns ju ett beslut av riksdagen, som togs förra året, om 400 miljoner för att utveckla en bättre rening av diesel. De bilar och bussar som levereras till USA i dag uppfyller de kraven, och då borde man kunna omfördela pengarna för att satsa t.ex. på ett så intressant projekt som Elsbett-motorn.

Herr talman! Bo Finnqvist och jag är väl överens om elbilarna så till vida att batterierna är problemet. De tunga blyackumulatorerna skulle behöva ersättas av någonting som är mycket bättre. Hur man får fram detta kan ju diskuteras. Vår mening är alltså att om vi använder skatteinstrumentet, om vi tar bort skatten på elbilarna och eventuellt t.o.m. subventionerar dem, kommer de att användas i tätortstrafiken i ökad utsträckning. Då kommer kunderna också att efterfråga ökad räckvidd; om det blir just 20 mil vet jag inte. Men jag är helt övertygad om att det är så man skall handla, och jag hoppas att regeringen också kommer till den uppfattningen. Jag pekade i mitt särskilda yttrande på att det här gäller att använda de generella styrmedlen. Pengar till forskning hjälper föga, om inte den teknik som man forskar fram verkligen kommer att efterfrågas och bli lönsam. Och tvärtom: Om man använder de rätta styrmedlen, kommer företagen själva att forska fram den teknik som vi tror är miljömässigt bra. När det gäller utredningen om bilindustrin vill jag bara hoppas att branschrådet verkligen fungerar. Min erfarenhet av varvskrisen tyder som sagt på att staten drabbades oförberedd, och jag skulle inte vilja att svenska staten råkade i en liknande situation med en industri som är ännu större och ännu viktigare ur både nationalekonomisk och sysselsättningsmässig synpunkt.

Herr talman! Jag skall försöka kommentera det här litet grand. Roland Larsson har nu två gånger talat om en felaktig samhällsstruktur som staten har ansvaret för. Jag uppfattar hans inlägg på den punkten så, att vi bor för glest i det här landet och använder bil för mycket. Det blir slutsatsen av det hela. Om vi skall förändra samhällsstrukturen så att det blir mindre bilåkande, måste vi klumpa ihop människor ännu mer. Det tycker inte jag är bra. Jag bor själv på landet, och jag vet hur bra bilen är. Det är flera som har gjort inlägg om det från talarstolen i den här debatten. Jag tycker att vi skall hålla isär begreppen. Lars Norberg efterlyser en kraftig skattehöjning som gör det mycket dyrare att åka bil. Jag minns hur det var på den tiden då det var dyrt att åka bil; jag är uppväxt i det samhället. Det var skolläraren och jägmästaren som hade bil. Så blir det igen, om vi går nog långt i förändringen. Det drabbar dem som har dåligt med pengar, och de som bor ute på landsbygden har det många gånger inte alltför bra ställt. För dem kommer det att bli väldigt dyrt. Detta klumpar också ihop folk mer än nödvändigt, tycker jag. Vi måste gå fram rätt försiktigt på det här området, för det finns i dag, med det system vi har i Sverige, stora grupper relativt väl avlönade som åker bil gratis. De drabbas inte. Det är de människor som tjänar litet och inte har sådana förmåner som drabbas. Beträffande elbilarna kan vi väl vara överens om att vi behöver bättre batterier. Får vi det, kan det gå att driva inte enbart bilar utan också båtar, gräsklippare och allt möjligt med el. Det handlar inte om bilar utan helt enkelt om bättre batterier. Det är väldigt intressant. Beträffande kostnaden för att åka elbil: Om vi får fram bra batterier blir det rätt billigt även med dagens skatteregler, för eldrift är relativt billig i förhållande till bensindrift. Den fördelen har man alltså redan i dag med en elbil.

Herr talman! Jag utgår från att Bo Finnkvists tolkning av vad jag menade med en felaktig samhällsstruktur var avsedd som ett skämt. Det torde ju inte var okänt för honom heller att centerns syn på hur samhället skall se ut innebär närhet mellan bostad, arbete och service. Det betyder t.ex. att vi slutar att bygga stormarknader, vilket jag vid flera tillfällen har pläderat för här i kammaren. Det betyder att vi skapar arbetstillfällen där människor bor och bostäder där arbetstillfällena möjligen finns. Men i första hand betyder det att vi tillser att vi får närhet mellan olika typer av service, arbete och boende. Det är så samhället skall utvecklas. Det innebär att bilen skall användas där de möjligheterna saknas, och det är därför bilen bör utvecklas till ett miljövänligare fordon med andra drivmedel. Den kommer att behövas och finnas kvar, och den skall också kunna användas på ett riktigt sätt. Detta är väl inte så särskilt nytt i och för sig, men jag vill ändå med anledning av Bo Finnkvists tolkning klargöra det, i fall det händelsevis skulle vara någon som trodde att han menade allvar.

Herr talman! Som jag sade redan i mitt inledningsanförande är det koldioxidutsläppen och växthuseffekten som är de allvarligaste effekterna av biltrafiken. Det är därför vi måste se till att biltrafiken radikalt skärs ned. Vi kan visserligen på sikt ersätta en del av drivmedlen med ickefossila bränslen, som vi kan framställa själva av inhemska råvaror. Det är fråga om biologiska bränslen som icke hotar med växthuseffekt. Jag kan emellertid inte föreställa mig att vi skulle kunna klara en biltrafik av dagens nivå genom sådana åtgärder. Därför menar jag att det inte är glesbygden som skall straffas, Bo Finnkvist. Vi kan nog hitta på sätt att stödja Prot. 1988/89:115 glesbygden så att de som bor där inte skall behöva sitta i isolering eller bli utestängda från arbetsmarknaden. Syftet måste vara att järnvägarna skall konkurrera ut Europavägarna och länsjärnvägarna. Det är på dessa stråk med omfattande trafik som den stora energiförbrukningen äger rum. De många bilarna i storstäderna bör ersättas med spårvagnar, trådbussar och liknande. Det är där de stora vinsterna kan göras, när det gäller att få ett miljövänligare trafiksystem.

Herr talman! Roland Larsson, det går an att säga att vi har en felaktig samhällsstruktur och att t.ex. skylla på staten. Vi vet dock alla i denna kammare och i hela Sverige, att det beror på en viss typ av utveckling som vi inte styr. Det bor mycket folk ute på landsbygden i Sverige. De näringar som har funnits och fortfarande är aktuella på landsbygden har krävt mycket arbetskraft. Därför finns det bostäder kvar där. Om människorna vill bo kvar på landsbygden måste de nu transporteras till en tätort där det har växt upp industrier. Jag tycker att det är bra att dessa människor kan bo kvar på landsbygden tack vare bilen och att det finns arbete på annan ort. Skall vi vara realistiska är det ju på det viset vi har klarat denna situation. Till Lars Norberg vill jag säga att det sitter en kommitté och arbetar med frågor som rör storstädernas bekymmer. Det kommer under året att läggas fram förslag till åtgärder exempelvis när det gäller trafiken i storstäderna. Det är av denna anledning och på grund av utredningen som kommer nu i juni som utskottsmajoriteten har avstyrkts motionerna och sagt att det är bättre att vänta tills vi har ett bättre underlag för ställningstagande i dessa frågor.

Herr talman! Jag har med intresse följt debatten om elbilar. Det var närmast därför jag begärde ordet. Det kan vara intressant att i alla fall veta att det i år är 150 år sedan skotten Robert Davidson byggde det första eldrivna fordonet. Det var således år 1839. År 1881 introducerades den första batteridrivna bussen i Paris. Vid sekelskiftet gick elbussar i trafik i London, Berlin och New York. År 1897 började världens första mekaniskt drivna, eldrivna, taxidroskor användas i London. År 1899, för 90 år sedan, slog belgaren Jenatzy hastighetsrekord med sin elbil i 106 kilometer per timme. År 1904 drevs var tredje bili Boston, Chicago och New York med el. Jag minns själv när jag som barn under kriget fick uppleva hur man transporterade specerivaror till vårt hem med en eldriven motorcykel, som tyst och fint smög sig fram på stadens gator. Det är alltså snart 50 år sedan. Som lekman har jag ställt mig frågan vad som egentligen har hänt med utvecklingen. Forskningen har t.ex. stått still när det gäller blybatteriet som har funnits i så många år. Jag har då fått idén — den är inte unik på något sätt — att det måste till något incitament för att man skall få fram en ny teknik. Mina bänkgrannar från Östgötabänken har haft en liten ordväxling kring detta i dag. Jag tror för min del att man skall kombinera Lars Norbergs och Roland Larssons idéer. Man behöver nämligen både piska och morot för att få fram ett bättre batteri. Det skall finnas ekonomiska incitament som gör elbilen mera ekonomiskt intressant att köra framför allt i städerna, men också pengar till forskning. Jag läste i magasinet Elteknik med aktuell elektronik att tyskarna nu forskar fram ett batteri som inte är baserat som ett blybatteri, utan innehåller natrium och svavel i stället. Man har nu fått fram en bil som har en maximal hastighet på 120 kilometer i timmen. Räckvidden är mellan tio och tjugo mil beroende på vilken hastighet man kör med. Om man kör med femtio kilometer i timmen kan man köra tjugo mil. Det borde således vara ekonomiskt intressant att satsa på elbilen. Det finns idag många skäl som talar för det och för att man skall ta fram en elbil som ett slagkraftigt alternativ till bilar med förbränningsmotor. I jämförelse med dagens konventionella bilar är elbilen miljövänligare, billigare i vad gäller drivmedel och underhåll och tystare. Den har dessutom längre livslängd. Jag kan inte riktigt frigöra mig från tanken att bilindustrin ser ett hot i elbilen. Elbilen behöver nämligen inte ha en hel del av de komponenter som den konventionella explosionsmotorn har. Det behövs ingen växellåda och ingen förgasare. Det finns många sådana här dyra detaljer som inte ingår i elbilar. Jag har tillsammans med Hugo Bergdahl skrivit en motion som har blivit avstyrkt av utskottet. Centern och folkpartiet har dock lämnat in en reservation. Jag tycker att utskottsmajoriteten skall ta sig en allvarlig funderare på om det ändå inte ligger någonting i tanken i motionen att man skall satsa forskningspengar på att få fram en elbil som skulle göra mycket nytta i miljöarbetet. Jag yrkar bifall till reservation nr 2.